Herr talman! Trafikutskottet har i sitt betänkande 1976 77:829 har ändock fått en välvillig behandling av utskottet, vilket jag är tacksam för. Utskottet säger att med de tekniska lösningar som f.n. står till buds har det inte bedömts vara realistiskt eller ekonomiskt lönsamt att införa ett sådant system. Enligt mitt förmenande är det emellertid nödvändigt att man väntar tills den ekonomiska lönsamhetsgränsen uppnås. Till en början måste förmodligen servicen kosta en del. Som bilförare har vi möjligheter att även under våra resor nås per telefon eller att själva sätta oss i förbindelse med den vi önskar. Förutsättningen är att vi låter installera en mobiltelefon i bilen. F. n. kopplas dessa samtal manuellt av telefonister. Den här teletrafiken har vuxit mycket snabbt och man kan förmoda att den redan nu är en god inkomstkälla för televerket. Man har ju t.o.m. fått lov att finna nya vägar för mobiltelefonsystemet, eftersom den manuella betjäningen inte längre räcker till. Redan år 1981 räknar med att ha ett helautomatiskt system klart att ta i bruk, ett system som skall omfatta hela Norden. Jag har gärna velat peka på den här utvecklingen och skulle även med några ord vilja beröra ytterligare en intressant sak, som jag förmodar kanske kan sammankopplas med tågtelefonfrågan. Redan inom något år har man efter vad televerket uppger för avsikt att introducera ett system för mobilsökning. Det betyder att man med en apparat, som inte är större än ett cigarettpaket, skall kunna anropas från vilken telefonapparat som helst inom landet. Den som anropas kan också genom en indikator få besked om vem som anropat. Eftersom man i detta system kommer att använda sig av ljudradiosändare, bör även tågen kunna inkluderas i begreppet ”var som helst i Sverige”. Men förutsättningen måste givetvis vara att man på tågen också har telefon för utgående samtal. Måhända är det här lekmannatankar, men eftersom andra länder redan har genomfört tågtelefonsystemet bör det rent tekniskt inte vara omöjligt att genomföra i Sverige. Vad jag har anfört beträffande mobiltelefon och dess utveckling belyser klart att man kanske inte får vara alltför rädd för investeringskostnaderna. Herr talman! Såväl vi motionärer som utskottets ledamöter tar fasta på att vi kan förutsätta att utvecklingen på området uppmärksamt följs av både televerket och SJ, och därför har jag inget yrkande att framföra. Trafikutskottet har i samma betänkande behandlat motionen 1976/77:828 om SJ-trafiken i Kalmar län. SJ:s preliminära planer på att under våren och sommaren göra nedskärningar och indragningar i trafiken vid ett stort antal stationer i landet möttes av en rad protester. Regeringen har inte godkänt SJ:s planer för ett nittiotal av de här indragningarna. I Kalmar län gällde SJ:s planer inte mindre än 18 stationer, där vagnslastoch styckegodstrafiken skulle få vidkännas indragningar. Kalmar län har sannerligen inte mycket av SJ-service. Därför var det inte förvånansvärt att man protesterade mot 16 av dessa nedskärningar eller indragningar. Tack vare regeringens snabba ingripande får Järnforsen, Södra Vi och Ankarsrum behålla styckegodstrafiken. I Ingatorp måste SJ ordna inoch utlämningsställe och svara för att styckegods även fortsättningsvis kan sändas till och från orten. I stort sett kommer samma sak att gälla Orrefors, Gullaskruv och Trekanten. Som jag redan antytt är det bra att regeringen sagt ifrån i de här fallen. Men vad händer med alla andra stationer? Skall man plocka en pusselbit här och en pusselbit där i vårt redan glesa kommunikationssystem i Kalmar län har man snart kommit dithän att man inte längre har något system kvar. Man kan inte plocka hur många bitar som helst ur ett pussel utan att helhetsbilden suddas ut. Våra kommunikationer är så viktiga för våra möjligheter att hävda oss i konkurrensen om sysselsättningstillfällena att vi förväntar oss statsmakternas positiva inställning till i första hand kommunikationsproblemen. Jag hoppas att utskottet får rätt när det förutsätter att kraven på en tillfredsställande lösning av trafikfrågorna skall bli tillgodosedda i det pågående utredningsarbetet på det trafikpolitiska området. Det kanske kan vara bra om kommunikationsministern, som är närvarande här i kammaren, förbereder sig på rätt hårda tag vid sitt kommande besök i Kalmar län i slutet av den här månaden.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1976/77:18 behandlas bl.,a. min motion nr 830 med hemställan att riksdagen hos regeringen begär sådana författningsmässiga ändringar, att kommun kan uttaga färdavgifter inom områden och för ändamål som anges i motionen. Utskottet avstyrker motionen i fråga med hänvisning till att frågan förutsätts bli prövad inom den trafikpolitiska utredningen. För att begränsa nackdelarna med bilismen främst i de större tätorterna har under senare år en rad olika åtgärder vidtagits inom ramen för gällande lagstiftning. Genom olika riktlinjer för trafiksystemets användning, t.ex. trafiksaneringar, försöker man befria vissa områden från trafik och kanalisera och skära ned genomfartstrafiken. Gatukapaciteten begränsas, kollektiva körfält införs. Trafikplatser och trafiksignaler byggs om, så att bussar, gående och cyklister prioriteras. Med parkeringsregler, avgifter och övervakning kan man påverka ärendetrafiken och därmed indirekt en del av den rörliga trafiken. Ett problem i vad avser de senare styrmedlen är dock att den övervägande delen av parkeringen i många stadsdelar sker på kvartersmark. Denna parkering kan kommunen f. n. inte effektivt styra. En väl utvecklad kollektivtrafik är självfallet också nödvändig för att begränsa privatbilismen. De här uppräknade styrmedlen har t.ex. i Stockholm emellertid visat sig otillräckliga såvitt gäller möjligheterna att i större utsträckning be gränsa det totala inflödet av biltrafik till innerstaden. Utredningar i Sverige och utomlands bestyrker erfarenheterna från Stockholm. Därför diskuteras sedan en tid begränsningar av bilantalet vid infarterna eller inom centrala stadsområden genom införande av licenser och/eller tullavgifter. Anledningen till att jag begärt ordet är att sedan motionen väckts har ytterligare synpunkter och önskemål om färdavgifter framkommit i debatten. I Dagens Nyheter har på ledarsidan vid inte mindre än tre tillfällen den senaste månaden förslag framställts om införande av färdavgifter. I en artikel har t.o.m. en lag om färdavgift skisserats. Flera politiska partier har visat intresse för att utreda och eventuellt låta pröva även detta trafikpolitiska instrument för att begränsa bilismen i Stockholms innerstad. Opinionen för att införa färdavgifter har vuxit sig starkare, Inom miljörörelsen diskuteras också frågan med stort intresse. Min motion syftade inte till att riksdagen skulle ställa sig bakom tankegångarna som mer allmänt tillämpliga. Självfallet kan färdavgifter som trafikpolitiskt medel endast komma i fråga i vissa större städers centrala delar. Vad jag har begärt är att om en kommun vill pröva ett system med färdavgifter skall inte regler på central nivå hindra eller fördröja initiativ. Jag vill också tillägga att meningen med färdavgifter inte får vara att skaffa nya inkomstkällor till det allmänna. Motivet för införande av färdavgifter liksom bestämmandet av storleken av dessa måste vara att begränsa privatbilismen i centrala stadsdelar. Om det sedan blir pengar över för det allmänna, så är det ju bara bra. Herr talman! Jag har inget yrkande. Mot bakgrund av den diskussion som förs om införande av färdavgifter, i varje fall i Stockholm, är det angeläget att understryka att förslag snarast bör framläggas som ger kommuner som vill pröva systemet med färdavgifter möjlighet härtill. Jag hoppas och tror alltså att en lagstiftning i denna fråga kommer med i det trafikpolitiska paket som har aviserats.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har i interpellation till statsministern ställt tre frågor som rör rätten att anonymt ta del av allmänna handlingar. Interpellationen har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Enligt interpellationen sker i Sverige dagligen grova grundlagsbrott. Bl. a. påstås att man i kanslihuset i strid med tryckfrihetsförordningen kräver att den som vill besöka registraturet uppger sitt namn. Vidare sägs att speciella inpasseringskontroller är ordnade hos många myndigheter och att detta är olagligt när det hindrar tillgång till registraturet. Interpellationen mynnar ut i följande tre frågor. Nr 109 1. Är regeringen medveten om de ständiga grundlagsbrott som begås Fredagen den av kanslihus och skilda myndigheter i landet? 15 april 1977 2. När ämnar regeringen föranstalta om att dess grundlagsstridiga handlingar skall upphöra? Om rätten att 3. När ämnar regeringen åtala dem som är ansvariga för de systeanonymt ta del av matiska och medvetna grundlagsbrotten? allmänna handling Enligt tryckfrihetsförordningen skall både svenska medborgare och ut = ar länningar ha fri tillgång till allmänna handlingar. I denna rätt får gälla enbart sådana inskränkningar som påkallas av något i tryckfrihetsförordningen angivet intresse, t.ex. hänsyn till rikets säkerhet eller privatlivets helgd. I en särskild lag skall noga anges de fall där allmänna handlingar skall hållas hemliga. Den särskilda lag som åsyftas är den s.k. sekretesslagen. Det anses följa av principen om fri tillgång till allmänna handlingar att den som begär att få ta del av allmänna handlingar, som inte är hemliga, inte behöver uppge vare sig sitt namn eller skälet till sin begäran. Rätten att ta del av offentliga allmänna handlingar kan komma i konflikt med säkerhetsföreskrifter, som ställer krav på legitimationskontroll för tillträde till myndighets lokaler. Sådana föreskrifter har meddelats med stöd av en kungörelse från år 1966 om säkerhetsskydd vid statsmyndigheter. Denna konflikt bör lösas på det sättet att den, som önskar ta del av handlingar men inte vill uppge sitt namn, får ta del av handlingarna trots detta. Men självfallet får då säkerhetsskyddet tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom att handlingarna tillhandahålls i någon lokal i anslutning till ingången till myndighetens lokaler. Jag kan nämna att justitieombudsmannen Lundvik i ett nyligen avgjort ärende har gjort uttalanden av denna innebörd. Eftersom herr Svensson i interpellationen har berört en myndighet som tillhör försvarsmakten vill jag nämna att överbefälhavaren i november 1976 har utfärdat föreskrifter om undantag från legitimationskontroll vid tillträde till militärt skyddsföremål. Enligt dessa föreskrifter behöver den, som önskar ta del av allmän handling som inte är sekretesskyddad, inte förete legitimation, om han vill vara anonym. Efterforskning om vederbörandes identitet får inte göras. Person som enbart för att ta del av allmän handling önskar tillträde till myndighet, där förbud gäller mot tillträde, skall vidare enligt föreskrifterna medges tillträde utan legitimationskontroll till lämplig lokal som disponeras av myndigheten. För regeringskansliets del gäller bestämmelser av liknande innehåll. I gällande instruktion för bevakning av kanslihuset och övriga lokaler för regeringskansliet erinras om att tryckfrihetsförordningen garanterar var och en rätt att ta del av allmänna handlingar. Den som vill ta del av en allmän handling hos t.ex. registratorn i ett departement behöver inte uppge varför han vill se handlingen. Detta får enligt instruktionen i sin tur anses innebära att den som vill besöka registratorn inte skall 63 behöva legitimera sig. De rutiner som normalt gäller för besökskontrollen i regeringskansliet skall alltså inte följas när någon säger att han vill besöka registrator men vägrar att legitimera sig. I stället tillämpas andra rutiner, som innebär att den besökande åtföljs till och från registratorn. Det inskärps i instruktionen att den som följer besökaren inte skall underrätta sig om vilken handling besökaren är intresserad av. Jag förutsätter att dessa bestämmelser iakttas. Jag har också utgått från att samma principer tillämpas hos övriga myndigheter, som har regler om legitimationskontroll. Justitieombudsmannen Lundvik har emellertid i en skrivelse till regeringen i mars månad i år framhållit att det också inom den civila förvaltningen finns behov av föreskrifter liknande dem som överbefälhavaren har utfärdat. Denna fråga övervägs f. n. inom justitiedepartementet i samband med arbetet på en ny sekretesslagstiftning. Som svar på herr Svenssons tre frågor vill jag hänvisa till vad jag nu har sagt. Beträffande frågan när regeringen ämnar åtala dem som är ansvariga för, som det heter i interpellationen, ”de systematiska och medvetna grundlagsbrotten” vill jag bara tillägga detta: Skulle någon finna att tryckfrihetsförordningens regler om fri tillgång till allmänna handlingar sätts åsido bör han i första hand anmäla saken till JO eller JK för eventuella åtgärder.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Avgörande för de demokratiska frioch rättigheternas innehåll är som bekant inte högstämda grundlagsparagrafer. De är och förblir pappersgarantier. Det avgörande är i stället funktion och anda inom byråkratin, övervakningen från de politiskt ansvariga och civilkuraget hos tjänstemän och medborgare i allmänhet. I dessa dagar diskuteras de demokratiska frioch rättigheternas praktiska verklighet i många länder. Det är på tiden att de diskuteras mer seriöst och ingående också här i Sverige. Ett hinder för en sådan seriös diskussion är just det alltför formella synsätt som justitieministern ådagalägger i sitt interpellationssvar. Jag har framställt en interpellation med utgång från tillståndet i samhället sådant det är på detta område, med alla dess svagheter och problem. Justitieministern svarar med en mycket formellt upplagd redogörelse för hur det borde vara, om grundlagen följdes. Skulle jag acceptera en så ytlig och formell utgångspunkt blev vår diskussion här i dag bara en skuggboxning, som inte berörde de verkliga problemen. Jag påtalar alltså upprepade och systematiska grundlagsbrott — brott mot tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip — vilka obehindrat försiggår inom administrationen, som led i en accepterad praxis. Justitieministern svarar vad han naturligtvis anständigtvis måste svara, nämligen att grundlagen och vad som står i olika instruktioner skall följas. Men det handlar ju inte om att grundlagen skall följas, utan det handlar om hur man skall åstadkomma att den följs och hur man skall göra när det blir alltmer normalt och vanligt att den inte följs. Denna fråga, Nr 109 som är den enda relevanta i sammanhanget, berör justitieministern inte. Justitieministern redogör för hur tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip skall följas ute hos myndigheterna. Därefter konstaterar han att han ”förutsätter att dessa bestämmelser följs”. Om rätten att Men det är ju just detta man inte kan och inte skall förutsätta. Sådant — anonymt ta del av är inte självklart. Tvärtom — i en tid när rättens anda och avsikt alltmer = allmänna handlingupplöses blir grundlagen också allt mindre självklar, ända tills den punkt = ar nås när det är självklart att inte följa den. Det är omfånget av detta allmänna problem justitieministern kanske borde ha yttrat sig mer om —- inte bara om vad han själv förutsätter. Dessutom är väl justitieministern ute på litet hal is redan här. Han måste nämligen veta att de regler han själv drar upp i sitt svar inte följs i kanslihuset. Där krävs legitimationskontroll. Varje journalist som besöker huset måste uppge namn och ärende. Herr Romanus besöker väl ändå vid vissa regelbundna tillfällen sin arbetsplats och bör vara underrättad om dessa förhållanden. Kanslihuset rymmer, såvida jag är riktigt underrättad, ett flertal registraturer. Vid alla entréer sitter skyltar som föreskriver legitimationskontroll. Ingenstans informerar man om det undantag som gäller för besökare till registratur. Alla besökare skall uppge namn. Vakterna vid entréerna har inga förhållningsorder om att vissa registraturbesökare har rätt att passera utan legitimation och utan att motivera sitt besök. Så är det på herr Romanus arbetsplats. Ändå säger han att han förutsätter att grundlagen följs. Jag vill fråga: Varför söker herr Romanus leka gömme med mig? På mig verkar det en aning patetiskt. Som departementschef bör han ju veta hur det i verkligheten förhåller sig. Och då blir frågan: Hur kan han godkänna det? Och vad har gjorts för att korrigera detta grundlagsstridiga beteende i exempelvis kanslihuset? Länsstyrelsen i Stockholms län är en för oss alla känd myndighet. Entrén till försvarsenheten pryds av en stor skylt, enligt vilken besöksförbud råder. Besökare som har tjänsteärende eller annat avtalat besök, som det står, föreskrivs meddela vem de söker samt visa legitimation. Det är med andra ord formellt sett direkt förbjudet att besöka registrator. Släpps man över huvud taget dit in är det först efter legitimationskontroll, dvs. en klart grundlagsstridig procedur. Flygtekniska försöksanstaltens chef, som är aktuell i ett av de ärenden som justitieministern här antydde, vilket jag ställt en fråga om i ett tidigare sammanhang, har t.o.m. skriftligen förklarat att när besökare som vill ta del av offentliga handlingar inte vill uppge namn skickas rapport om detta rutinmässigt till försvarsstabens säkerhetsavdelning. Herr generaldirektören rapporterar alltså grundlagsenliga och självklara handlingar som suspekta säkerhetsärenden — och det gör han rutinmässigt. Detta godkänns och har godkänts både under den förra och den nya regeringen, som ett normalt rutinförfarande. Att vägra uppge namn är nog för att man skall kunna klassificeras som säkerhetsrisk. 65 Förutom att det såvitt jag kan förstå är fel att en officer på försvarsstaben skall handlägga civila myndigheters offentlighetsprincipärenden finns det ännu mer grovt lagstridiga moment i denna härva. Försvarsstabens säkerhetsavdelning kan när den vill identifiera en besökare som inte uppger namn när han kommer för att ta del av offentliga handlingar. Det är nämligen inte bara så, att det i ett konkret fall, som kommit under JO:s granskning, har upptäckts att man fotograferade besökare och sprider dessa fotografier i ett antal kopior, att man efterspanar besökare på deras arbetsplatser m.m. Försvarsstabens säkerhetsavdelning har en mindre datoranläggning. Denna dator hanterar ett flertal system med persondata. Dessa system är olagliga, eftersom säkerhetsavdelningen inte ansökt om tillstånd hos datainspektionen i enlighet med datalagens föreskrifter. Dessa olagliga persondatasystem används för att efterspana t.ex. besökare som utövar sina grundlagsenliga rättigheter. Datorn har inköpts av försvarsstaben utan vederbörligt samråd med statskontoret. Värdet är 418 000 kr., varför ärendet dessutom borde ha underställts regeringen. Så går det till i en byråkrati, där grundlagen fungerar mer och mer som ett skyltfönster. Och inför detta säger justitieministern bara: ”Jag förutsätter att dessa bestämmelser iakttas.” Om man inte är naiv måste man dra den slutsatsen att justitieministern mycket väl vet hur det förhåller sig. Justitieministerns attityd är märklig också ur en annan synvinkel. När jag frågar vad regeringen tänker göra för att få rätsida på förhållandena, svarar justitieministern att om man anser att någon orätt har förekommit som bör föranleda ingripanden, har man att vända sig till JO eller JK. Det skulle alltså, med den filosofin, vara den vanlige medborgaren som skulle vara grundlagens väktare. Om inte han vänder sig till JO eller JK, så händer ingenting. Detta är ju ett märkligt sätt att uppfatta meningen med det konstitutionella ansvaret. I ett system med parlamentarisk ansvarighet för regeringen är det väl ändå regeringens sak att tillse att grundlagens auktoritet på olika sätt hävdas gentemot alla och envar. Regeringen och speciellt dess justitieminister är ansvarig för att grundlagen följs. Följs den inte skall givetvis en parlamentarisk regering ta de lämpliga och formellt riktiga initiativen för att rätta till förhållandena. Herr Romanus filosofi att det inte är hans sak att ta sådana initiativ härstammar från ett synsätt som ägde burskap före 1905, dvs. på tiden före den parlamentariska ansvarigheten, den antediluvianska tid när alla statsråd var opolitiska. Jag har tagit upp dessa frågor inte bara därför att de visar hur grundlagen medvetet sätts ur spel på just detta område. Åsidosättandet av tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincip i olika sammanhang är bara symtom. Vad som håller på att ske här i landet är ett gradvis undergrävande av gällande lagar och bestämmelser och ett växande administrativt godtycke. Denna tendens gjorde sig gällande i växande grad under den socialdemokratiska regeringen. Herr Romanus attityd i dag är ett - Nr 109 tecken på att den kommer att bli än starkare. Fredagen den Vi håller på att få något av en västtysk anda, ett nytt preusseri i landets 15 april 1977 administration och rättsväsen. Det visar sig också i de hysteriska och ogrundade anhållandena av uppenbart oskyldiga människor under ter Om rätten att roristaffärens täckmantel. Det visar sig i hotelserna mot vissa anklagades anonymt ta del av advokater, i det orimliga hemlighetsmakeriet. Det visar sig när regeringen — allmänna handlinggång på gång i administrativa rättsärenden godkänner åtgärder som helt — ar uppenbart strider mot gällande lagliga ordning. Det visar sig bl.a. när också JO vid sina granskningar svarar ”goddag yxskaft” och därpå godkänner procedurer som han ändå måste inse inte är riktiga. Det är inte bara så att övergrepp och godtycke breder ut sig. Det är också så, att de mekanismer som skulle ha hindrat övergreppen icke fungerar. Fel korrigeras inte längre. Och justitieministern säger: Jag förutsätter att bestämmelserna följs. Råder missförhållanden är det medborgarens ensak. Vänd er till JO eller JK! Denna tendens, herr talman, är alltför lik den som nu gör sig gällande i vårt södra grannland, den tyska förbundsrepubliken. Och den tendensen skrämmer åtminstone mig.

Herr talman! Jag kan först konstatera att i själva sakfrågan är herr Svensson i Malmö och jag ense om vad som rättsligt gäller i fråga om möjligheterna att anonymt ta del av allmänna handlingar. Jag utgår också ifrån att — om herr Svensson i Malmö ser på vilka föreskrifter som har kommit till på den allra sista tiden — vi också är ense om att dessa är vad som bör gälla. Sedan gör herr Svensson, så som jag fattade det, gällande att detta inte tillämpas. Därför vill jag nämna att när det gäller departementet har jag redogjort för de instruktioner som finns beträffande säkerhetskontroller. Efter interpellationen har ytterligare rättschefen i statsrådsberedningen erinrat regeringskansliets säkerhetschefer om dessa bestämmelser som sålunda skall gälla. Beträffande försvarsmakten har överbefälhavaren utfärdat föreskrift i november 1976 — det var efter den händelse på flygtekniska försöksanstalten som herr Svensson talar om. Jag anser det fullt befogat att säga att jag utgår från att dessa nyligen tillkomna bestämmelser nu tilllämpas. Jag skall gärna medge att det kan ha förekommit motsvarande fall beträffande andra myndigheter, då bestämmelserna inte helt tillämpats på det sätt som de bör. Detta har också justitieombudsmannen framhållit i en skrivelse till regeringen, och det är bakgrunden till att han ifrågasätter om det behövs ytterligare bestämmelser på de andra civila myndigheternas område. Denna fråga övervägs nu i justitiedepartementet. förordningen. Detta fordrar alltså en ny sekretesslag, och i samband med behandlingen av förslag till en sådan lag blir det aktuellt att vi undersöker om det behövs några aktuella ytterligare åtgärder på detta område.

Herr talman! Den här diskussionen tenderar ju att åter gå in i en rent formaljuridisk diskussion. Så länge vi håller den på det juridiska planet är vi naturligtvis eniga i sakfrågan om hur det bör vara, men det är ju inte alls det som problemet gäller. Vad problemet gäller är det som jag anser växande avstånd som inom skilda delar av administrationen och rättsväsendet håller på att utveckla sig mellan vad som å ena sidan bör vara och föreskrivs vara och vad som å andra sidan verkligen är i den administrativa praxis som finns. Herr Romanus säger nu att det uppmärksammade fallet på flygtekniska försöksanstalten — som kanske bara var ett slumpfall i högen bland många — har föranlett att man har uppmärksammat de här sakerna på ett annat sätt än tidigare. Men då har detta alltså skett inte på regeringens initiativ utan på en enskild medborgares initiativ och av en ovanligt energisk och mycket ilsken medborgare, som var mycket mån om sin rätt och därför skrev ett otal redogörelser till olika myndigheter om vad som hade passerat. Vad hade hänt om vederbörande hade låtit sig nöja med förhållandena? Vad hade hänt om han inte hade haft det civilkuraget? Hade då saken uppmärksammats? Och i hur många fall händer det att sådant inte uppmärksammas därför att det inte påtalas utifrån av någon enskild speciellt intresserad medborgare, som vill lägga ned det besväret på det? Hur är egentligen övervakningen? Vad vet regeringen om hur saker och ting står till? Slutligen en fråga. Jag påtalade i mitt inlägg efter interpellationssvaret att det förekommer att besökare som vill uppträda anonymt för att ta del av offentliga handlingar i vissa sammanhang har blivit registrerade. Det är i det här speciella fallet särskilt uppenbart att så har skett. Nu har jag också påtalat att det på försvarsstabens säkerhetsavdelning finns en särskild dator som för register som såvitt jag kan bedöma, i alla fall med ledning av de uppgifter som jag har kunnat införskaffa, knappast kan vara i överensstämmelse med gällande föreskrifter. Har herr justitieministern någon uppfattning om i vad mån detta är ett förfarande som förekommer även på andra håll, och vad avser regeringen att göra åt en sådan sak, ifall det nu blir uppenbart att här förs personregister och görs personkontroll som icke är tillåten?
Herr talman! I det ärende som herr Svensson i Malmö åsyftar vid flygtekniska försöksanstalten slutade anmälan hos justitieombudsmannen med att han anmärkte på att det inte hade tillgått på ett riktigt sätt. Det resulterade också i ett särskilt regeringsbeslut om att fotografier som där hade tagits skulle förstöras. Om man håller på huvudregeln, att legitimationskontroll inte får krävas i sådana fall då en person önskar vara anonym, skall han givetvis inte heller registreras. Hur det förhåller sig i det fall som herr Svensson särskilt nämnde kan jag inte svara på.
Herr talman! Hela den här diskussionen tycks utmynna i frågan, om det inte är dags att göra en mer generell översyn av hur inte bara grundlagen utan lagar och föreskrifter över huvud taget tillämpas och om det verkligen sker i överensstämmelse med lagstiftarens anda.

Vad jag menar är otillfredsställande med de kontrollmekanismer som finns är att de reagerar bara i de enskilda fallen. I en del av dessa är det möjligt att få en korrigering, men långt ifrån i alla. Ibland står orättvisorna och felaktigheterna gentemot enskilda rättssökande kvar trots att det har konstaterats att här har begåtts en felaktighet. Det är alltså i enstaka, personliga fall, där någon särskilt har drivit saken, man kan få en korrigering. Men vad sker med alla de övriga, med alla de medborgare som på olika sätt drabbas av felaktigheter och som kanske inte har kunskaperna eller civilkuraget eller sitter i en sådan position att de kan påtala dem?

Herr talman! En allmän översyn av tillämpningen av grundlagarna kan jag inte utlova i det här sammanhanget. Men på det aktuella området har, såsom framgår av förslaget, vidtagits åtgärder dels inom statsrådsberedningen beträffande regeringskansliet, dels inom försvarsmakten genom överbefälhavarens instruktioner. Vidare övervägs om det behövs åtgärder också inom övriga civila myndigheter. Härtill kommer att både JO och JK genom regelbundna visitationer kontrollerar hur lagar tilllämpas. Särskilt har justitieombudsmannen i uppgift att se till hur tryckfrihetsförordningen tillämpas.
Herr talman! Detiwa vet jag, men jag vet också i hur många fall det har förekommit att JO har uttalat sig — ibland har han också underlåtit att uttala sig — och sagt att en sak är oriktig men ändå ingenting hänt utan samma praxis återkommit. Efter vad jag kan förstå är det en viss risk för att JO-uttalanden mer och mer avfärdas inom administrationen med en axelryckning. Jag förmodar att vi får tillfälle att diskutera de här större problemen i annat sammanhang. Det skall bli mig ett nöje att någon gång under de närmaste veckorna besöka ett antal myndigheter, bl.a. dem vilkas legitimationskontroller jag har påtalat. Då får vi se om herr Romanus åtgärder har gjort någon verkan, och sedan får vi återkomma.

Herr talman!

Givetvis skall de näringsidkare som avses i interpellationen fullgöra sina skyldigheter på samma sätt som andra medborgare. Berörda myndigheter kontrollerar också att så sker. Vad beträffar formerna för samarbete mellan polis och skattemyndigheter vill jag framhålla följande. Om skattemyndighet vid deklarationsgranskning eller eljest anser att en skattskyldig förfarit på sådant sätt att man kan misstänka skattebrott, anmäls detta enligt 43 § taxeringskungörelsen till åklagarmyndighet. Denna myndighet övertar då ansvaret för den fortsatta brottsutredningen. Själva beskattningsärendet sköts även i fortsättningen av skattemyndigheterna. I fråga om information från polis eller åklagare till skattemyndigheterna ligger det i sakens natur att skattemyndighet omedelbart underrättas då skattebrottsmisstanke uppkommit i fråga om s.k. speltillstånd, som behandlas av både polismyndighet och riksskatteverkets distriktskontor. F. n. undersöker skilda arbetsgrupper med representanter för riksåklagaren, rikspolisstyrelsen, riksskatteverket och riksbanken hur man för framtiden genom samordnade åtgärder skall komma till rätta med den s.k. ekonomiska brottsligheten. Vissa förslag till åtgärder väntas redan i vår. Därefter får ställning tas till hur sådana åtgärder lämpligen bör Nr 109 utformas. Därvid kommer även de problem som berörs i interpellationen Fredagen den

Om skattekontrol Herr talman! Jag tackar budgetminister Mundebo för svaret på min = len av sexklubbar interpellation. Den ekonomiska brottsligheten har på senare år ökat i betydande omfattning. Arten och graden varierar, men ofta finns en koppling mellan olika verksamheter och mellan stora och små brott. De kriminella element som genom sin verksamhet parasiterar i samhället kan inte tolereras. Vi kan inte tillåta att hänsynslösa rufflare helt åsidosätter lagar och förordningar som tillkommit för att bygga upp vårt lands välstånd. Det måste vara ett oeftergivligt krav att lagstiftningen, i detta fall skattelagstiftningen, skall fungera lika för alla invånare. Svenska folket har en stark rättskänsla, och det gäller inte minst inom skatteområdet. De frågor jag har tagit upp i min interpellation rör verksamheten vid porrklubbarna. Innan jag går in på de speciella frågorna vill jag något erinra om tidigare beslut och bakgrunden till dessa beslut. På våren 1971 släpptes pornografin fri i vårt land. Det ledde till att porrklubbar etablerades. Efter ett enkelt anmälningsförfarande hos polismyndighet var det tillåtet att starta en klubb. År 1973 genomfördes vissa ändringar som innebar att det krävdes ett särskilt tillstånd för att anordna pornografisk föreställning. Tillståndet lämnas av polismyndighet och föregås av viss prövning. Till grund för de nya bestämmelserna, som fortfarande gäller, låg brottskommissionens betänkande. Där hävdar man beträffande sexklubbar och poseringsateljéer att stora ekonomiska intressen gör sig gällande och att förtjänsterna på verksamheten i många fall är betydande. Man anför också att det kan misstänkas att åtminstone en del av de betydande inkomster som sexklubbsoch poseringsverksamheten ger utnyttjas i kriminellt syfte. Som motiv till tillståndsskyldigheten framhålls att en sådan skulle underlätta taxeringsmyndigheternas arbete. Enligt nu gällande bestämmelser har polismyndigheten att pröva varje sökande med avseende på laglydnad och allmän lämplighet. Laglydnaden måste enligt min uppfattning även omfatta skatteområdet. Jag har i min interpellation hänvisat till förhållandena här i Stockholm, där det tydligen bara är ett av företagen som över huvud taget inlämnat någon deklaration. Övriga i branschen verksamma skönstaxeras i den mån de påträffas. F. n. har flera i branschen verksamma personer, fysiska eller juridiska, skatteskulder av varierande, sammantaget icke obetydliga belopp. Det är då ganska naturligt att ställa frågan om detta kan vara tillfredsställande. Bör polisen ge tillstånd till porrklubbsägare som inte fullgör sin deklarationsskyldighet och inte inlevererar skatt? Fungerar samarbetet mellan olika myndigheter på rätt sätt? Har vi några bestämmelser som leder till att det finns vattentäta skott mellan olika myn 7" digheter? I interpellationssvaret lämnas en redogörelse för vad som sker vid en deklarationsgranskning. Det är i och för sig en intressant upplysning, men det förutsätter att det finns en deklaration att granska. I svaret står vidare att i fråga om information från polis eller åklagare till skattemyndighet ligger det i sakens natur att skattemyndigheterna omedelbart underrättas då skattebrottsmisstanke uppkommit. Det är givetvis helt naturligt, men det ger inte svar på frågan om det förekommer något organiserat samarbete mellan polismyndigheten, som lämnar tillstånd till porrklubbar, och skattemyndigheten. Av svaret framgår att det förekommer beträffande speltillstånd. Det är tillfredsställande att man nu arbetar med att försöka komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Jag hoppas emellertid att budgetministern vill utveckla sin syn på de här frågorna något närmare, och jag vill ställa frågan om det finns några bestämmelser som behöver ändras för att få till stånd en effektiv skattekontroll och ett organiserat samarbete mellan polisoch skattemyndigheterna för företag inom denna bransch.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar är nu ett flertal grupper engagerade i arbetet med att åstadkomma samordnade och effektiva åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker därför att det finns skäl att vänta på rapporter från dessa arbetsgrupper, i synnerhet som vi har anledning att tro att det kan komma förslag redan i vår, innan vi avgör vilka ytterligare insatser i form av lagstiftning och i form av resurser för berörda myndigheter som vi skall diskutera.

Genom det utredningsarbetet kommer vi alltså att få ytterligare material för att bedöma vilka åtgärder som skall vidtas.

Herr talman! Jag vill tacka för det kompletterande svaret och ytterligare understryka att det är positivt att den nya regeringen ämnar genom samordnade åtgärder söka komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Det är inte små belopp som det sammanlagt rör sig om. Överslagsberäkningar som gjorts pekar på bortåt 13 miljarder kronor årligen - och även om siffran får tas som en ren gissning antyder den i alla fall att den ekonomiska brottsligheten har antagit väldiga proportioner. Nr 109 Ett led i den här verksamheten är ju porrklubbarna. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till sexualbrottsutredningen, som i sitt betän i många fall utvecklats till ren bordellverksamhet och kommit att in Om skattekontrol rymma eller tjäna som täckmantel för en omfattande kriminalitet. len av sexklubbar Det finns alltså anledning till att statsmakterna ytterligare skärper upp märksamheten och ser till att kontrollen fungerar. Jag hoppas att de arbetsgrupper som nu arbetar med frågorna skall komma fram till ef fektiva lösningar på de problem som jag har aktualiserat.

Herr talman! Herr Werner har frågat ekonomiministern om regeringen avser att förordna om utvidgning och förlängning av det nu gällande prisstoppet. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Från det allmänna prisstoppet har undantagits vissa varor och tjänster, vilka till sin natur är sådana att ett prisstopp inte kan kontrolleras. Motsvarande undantag har tidigare gjorts i samband med allmänna prisstopp. I motsats till vad herr Werner gör gällande avser prisstoppet även importerade varor. Dock måste justeringar av växelkursen oundvikligen föranleda prishöjningar på importvaror, om tillförseln av sådana varor ej skall störas. Dispens från prisstoppet måste således ges av detta skäl. Genom att priserna på importvaror stiger förbättras svensktillverkade varors konkurrensläge. Avsikten med prisstoppet är att förhindra att svenska företag utnyttjar denna situation till att höja priserna i stället för att öka försäljningsvolymen. Prisstoppet avser också att förhindra att en ökad efterfrågan innan momshöjningen träder i kraft föranleder prisökningar. Som tidigare har meddelats är det allmänna prisstoppet avsett att vara i kraft under en begränsad period. I samband med att de åtstramande verkningarna av momshöjningen gör sig gällande kan det allmänna prisstoppet ersättas av intensifierad prisövervakning. Genom en sådan övervakning får regeringen underlag att vidta de ytterligare åtgärder som 7 kan behövas.

Herr talman! Herr Nilsson i Uddevalla har frågat bostadsministern när — om sotningsväsenhon avser att lägga fram en proposition om sotningsväsendets organi = dets arganisation sation och driftsform.m.m. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Frågan om skorstensfejarmästarnas ställning har på begäran av 1972 års riksdag utretts av särskilda sakkunniga. De sakkuniga har i februari 1976 överlämnat sitt betänkande, benämnt Sotningsväsendets organisation och driftsform. De sakkunniga anser i betänkandet enhälligt att båda de driftsformer som nu förekommer inom sotningsväsendet — kommunal anställning och entreprenadsystem — alltjämt bör vara tillåtna och att det liksom hittills bör ankomma på kommunerna att välja driftsform. Enligt de sakkunnigas mening bör frågan om ett lagstiftningsingripande anstå i avbidan på erfarenheterna av en överenskommelse i ämnet som i mars 1975 träffades mellan Svenska kommunförbundet och Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund. Vid remissbehandlingen av betänkandet har flertalet remissinstanser förklarat sig dela utredningens uppfattning. Även för egen del ansluter jag mig till vad de sakkunniga har föreslagit. Jag är alltså inte beredd att förorda att förslag om ändring av gällande bestämråelser på detta område nu läggs fram för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret på min fråga, även om jag kan konstatera att det inte lär komma något förslag om sotningsväsendet. Organisationsfrågan inom sotningsväsendet är f.n. aktuell med anledning av att sotarna har blivit utestängda från sina arbetsplatser. Konflikten har inte uppstått enbart på grund av kampen för högre löner utan har enligt min uppfattning också samband med kravet att sotningsväsendet bör överföras i kommunal regi. Enligt brandlagstiftningen är kommunen skyldig att tillse att sotning utförs. Eftersom det arbete som det gäller är ett skyddsoch säkerhetsarbete ingående i det förebyggande brandförsvaret, borde det enligt Svenska skorstensfejareförbundet och Kommunalarbetareförbundet överföras i kommunal regi. Det finns många andra skäl om talar för att denna verksamhet borde handhas av kommunerna. Undersökningar visat att olycksfallsriskerna är stora och att det finns brister i arbetsmiljön. Vi vet av erfarenhet att det är svårare att komma till rätta med dessa problem på de mindre arbetsplatser som kännetecknar 79 just denna typ av verksamhet. Dessutom är jag alldeles övertygad om att det vid kommunal anställning är lättare att bevaka och följa upp dessa skyddsoch miljöfrågor och att ställa krav på arbetsgivaren vid eventuell omplacering av personal. Som kommunministern påpekar i sitt svar tar utredningen inte ställning till vilken form av organisation som man skall ha. Men vad man kan konstatera är ju att utredningen pekar på en mängd fördelar med att kommunerna bedriver den här verksamheten. Det finns erfarenhet av kommunal drift i det här avseendet. Tyvärr är det bara ett fåtal kommuner som har tagit över sotningen, men vi vet att förhållandena har förbättrats när det gäller både skyddsverksamhet, lokalförhållanden, transportmedel och utbildning — för att nämna några exempel. Det som kommunministern sade om de sakkunnigas enhällighet stämmer inte riktigt med verkligheten därför att Skorstensfejareförbundets representant i utredningen har skrivit i ett särskilt yttrande: ”DÅå jag anser att anställningssystemet eller kommunalisering bör förordas, delar jag inte utredningens mening på denna punkt.” Man vill alltså från deras sida som arbetar i denna bransch att kommunerna skall ta hand om verksamheten. Detsamma gäller Kommunalarbetareförbundet, som också har avgivit remissvar. Förbundet säger att kommunerna bör åläggas att ta hand om sotningen med tanke på alla de problem som är förenade med denna verksamhet. Därför beklagar jag kommunministerns svar.

Herr talman! Jag tror det är mycket viktigt att komma ihåg de människor som berörs av denna fråga, sotarna. Det är naturligtvis riktigt att vi här inte bör kommentera den konflikt som råder när det gäller lönerna, men man kan väl bara konstatera att kravet från sotarnas sida att verksamheten bör kommunaliseras har rests med tanke just på att det har förekommit en utredning och att man från sotarnas sida vill ha ett besked om vad som kommer att hända i denna fråga, eftersom de tycker att det går långsamt med den här överenskommelsen som har träffats mellan Kommunförbundet och Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund. Det händer inte så mycket. Därför vill man att verksamheten skall kommunaliseras. Men tyvärr lär det inte komma några förslag i den riktningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Antonsson för svaret på min interpellation. Jag sätter stort värde på den utförliga redovisning som lämnats för rådande praxis och särskilt på den klara deklaration som statsrådet avslutar sitt svar med.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 Det är av särskilt värde att statsrådet uppmärksammat den ekumeniska utvecklingen under senare år. Det är naturligt att se kommunministerns ställningstagande i huvudfrågan mot denna bakgrund. Som framhålls i svaret har det skett ett närmande av det kyrkomusikaliska arbetet inom svenska kyrkan och motsvarande arbete inom de samfund vilkas kyrkomusiker det här i första hand är fråga om. Statsrådets uttalande skapar, som jag ser det, förutsättningar för att denna positiva utveckling fortsätter med ökat erfarenhetsutbyte och ökad samverkan över samfundsgränserna på det kyrkomusikaliska området. Det är därvid, som statsrådet framhåller, viktigt att väl kvalificerade kyrkomusiker vet att deras tjänstgöring inom annat trossamfund än svenska kyrkan inte utgör något hinder för att få tjänst inom svenska kyrkan. Att denna fråga nu klarlagts genom statsrådets uttalande torde komma att medföra att det blir lättare för församlingar inom andra samfund än svenska kyrkan att få väl kvalificerade personer till sina kyrkomusikertjänster. Jag är medveten om att kommunministerns svar inte kan uppfattas så att han är beredd att medverka till att gällande förordningar ändras eller att han menar att den promemoria som Musikaliska akademien upprättat till ledning för domkapitlens ställningstaganden skulle behöva omarbetas. Jag syftade inte heller till något sådant med min interpellation. Inte heller föreställde jag mig att församlingarnas rätt att fritt välja bland de sökande som uppförts på förslag till kyrkomusikalisk tjänst skulle begränsas. Jag är emellertid övertygad om att statsrådets svar ändå kommer att hälsas med tillfredsställelse och tacksamhet inom kretsen av kyrkomusiker inom de fria samfunden. Jag tror också — och det är lika viktigt — att statsrådets ställningstagande såväl inom kyrkomusikaliska kretsar i svenska kyrkan som inom domkapitlen och Musikaliska akademien Nr 110 kommer att bidra till att praxis förändras i den riktning jag antydde Tisdagen den när jag ställde min fråga i interpellationen. Därmed är också syftet med 19 april 1977 min interpellation uppnått. Herr talman! Jag ber till sist att än en gång få tacka statsrådet Antonsson Om meritvärdeför hans mycket positiva svar på min interpellation. ringen vid tillsättning av kyrkomusi

Herr talman! Målen för den svenska invandrarpolitiken sammanfattades av riksdagen år 1975 med begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Beslutet om de här målen fattades i stor politisk enighet, men vi vet alla att verkligheten ligger långt från de uppsatta målen. Stora brister finns ännu på många områden, och utan ett fortsatt aktivt arbete kommer de långtgående målen inte att kunna uppnås. En grundförutsättning för att vi skall lyckas är att alla människor i Sverige känner en grundtrygghet. Vi vet ifrån andra länder att arbetslöshet och oro för att mista jobbet är en grogrund för främlingshat. Den oro som under vintern har präglat den svenska arbetsmarknaden, med dagliga rapporter om driftsinskränkningar, företagsnedläggningar och varsel om avskedanden, har inte heller i det här avseendet gått spårlöst förbi. Den som har kontakter med invandrare och med svenskar som i sin tur har sådana kontakter märker en ökad oro, en kärvare inställning, också här hemma. Vi måste alla hjälpas åt att dämpa den oron, och grunden för det är en vettig ekonomisk politik som tryggar sysselsättningen. Vi måste också alla hjälpas, åt att klargöra vilken stor betydelse invandrarna har haft för den svenska välståndsutvecklingen. Rädsla hos medborgare är ett hot mot demokratin i ett samhälle. Planerad terrorverksamhet av det slag som nyligen har avslöjats kan medverka till att skapa en sådan rädsla. Om sedan några få utländska medborgare är inblandade i aktiviteterna, kan detta också vändas i ett främlingshat. Det är en uppgift för oss alla att medverka till att så inte sker. Många invandrare har kommit till vårt land för att få en fristad undan förtryck och förföljelse. Jag är övertygad om att avskyn för terrorverksamhet är om möjligt ännu större bland dessa våra invandrare än bland svenska medborgare. Så, herr talman, vill jag övergå till de socialdemokratiska reservationerna vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 22, vilka har en direkt anknytning till det som jag nu har talat om. Vi har en central myndighet, invandrarverket, som bland sina viktigaste uppgifter har just att medverka till att förverkliga de för invandrarpolitiken uppställda målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Den uppgiften har invandrarverket under vintern till viss del fått eftersätta därför att man varit tvingad att anslå så mycket av sina resurser till att minska den väldiga balansen av oavgjorda tillståndsärenden. Invandrarverkets personal har gjort en enorm insats, och balansen har kunnat minskas väsentligt. Men vad är det som döljer sig bakom nedgången i antalet oavgjorda ärenden? Andra och viktiga arbetsuppgifter har, som jag förut sade, fått eftersättas. Personalen har inte i den utsträckning som var planerad kunnat delta i intern utbildning och i informationsverksamhet. Personalen har arbetat under mycket pressade förhållanden, och övertidsuttagen har varit alltför stora. Det som framför allt gjort att den stora balansen har minskat har varit att man betat av s.k. enkla ärenden men däremot har man fortfarande kvar ett mycket stort antal svåra och kvalificerade ärenden, som det tar lång tid för verket att handlägga. Invandrarverket har under i stort sett hela sin existens haft problem med handläggningstider och med alltför stora balanser för grupper av oavgjorda ärenden. Verket har för att klara dessa problem fått ökade personalresurser och extra tilldelningar. I det nu aktuella läget hänvisar utskottsmajoriteten till utredningar och organisationsarbete som är på gång. Men vi socialdemokrater finner situationen just nu så allvarlig att vi menar, att verket för nästa budgetår måste få sådana förstärkningar att det bättre kan klara sin situation och kan ägna sig åt alla de arbetsuppgifter som åligger det utan att som nu tvingas avsätta så oproportionerligt stora resurser just åt tillståndsärendena. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1. Ett av de medel som vi använder för att uppnå målen för invandrarpolitiken är att på olika sätt ge svenskundervisning. Vi har för det ändamålet bl.a. en lagstadgad undervisning på 240 timmar, och arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ledigt med lön när denne skall genomgå sådan undervisning. Denna lagstiftning har varit utsatt för mycken kritik. Man har hävdat att alla invandrare inte skulle få sin rätt tillgodosedd i detta avseende. Därför har vi förbättrat och förstärkt lagen och också tidigare avsatt pengar för information om den från de fackliga organisationerna ute på arbetsplatserna. Vi kräver sådana informationspengar även för nästa år. Med glädje kan jag konstatera att vi i utskottet har nått en halv seger därför att majoriteten där är villig att satsa 500 000 kr. Men man vill alltså inte sträcka sig ända till det som vi krävde i vår motion, 1 milj.kr., vilket också är vad invandrarverket har krävt. Vi kan inte förstå denna snålhet.

Vi kan inte se några motiv för den snålhet som utskottsmajoriteten har visat i detta sammanhang. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 2.

Herr talman! Invandringen till Sverige har flera orsaker. En del invandrar hit som politiska flyktingar. De kommer till Sverige för att få en fristad. Men den huvudsakliga invandringen hit är ekonomiskt betingad. Invandrare lockas hit med löften om arbete och höga löner. De lockas hit ofta från en tillvaro i arbetslöshet och fattigdom. Denna ekonomiska invandring följer de ekonomiska konjunkturerna och används också i ett konjunkturutjämnande syfte. Den används som en press på lönerna och på krav om bättre arbetsförhållanden.

Invandrarna i gemen är utsatta för diskriminering. Särskilt hårt slår denna diskriminering mot de invandrade kvinnorna. Deras situation, där många av dem är hemarbetande utan kunskaper i det svenska språket, vilket medför en oerhörd isolering och ett starkt beroendeförhållande till maken, utgör den kanske mest öppna och påtagbara diskriminering som det kapitalistiska klassamhället åstadkommer. Roten till diskrimineringen av invandrare finns dock i hur dessa används i arbetslivet. Det är därför som vpk ställer kravet på en utredning som i detalj bör kartlägga hur denna diskriminering går till i vad gäller typer av arbete, löneförhållanden, anställningsvillkor, arbetsmiljö och övriga arbetsrättsliga problem. Utskottet förnekar inte att det finns ett behov av en sådan utredning, men man vill inte ta några initiativ för att tillsätta en sådan utan man förutsätter att undersökningar görs. Vi kan inte godta detta. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 985. Vpk har i motionen 909 föreslagit en utökning av kvoten för flyktingar från Latinamerika till 2 000 per år. I motionen begärs dessutom en översyn av flyktingarnas situation efter ankomsten till Sverige med inriktning framför allt på rättssäkerheten, något som efter de senaste veckornas händelser framstår som i allra högsta grad befogat. Jag skall återkomma till detta senare yrkande, men jag vill först ta upp frågan om kvoterna. För budgetåret 1976/77 fastställdes ursprungligen en flyktingkvot på 750. Den uppfylldes snabbt, och regeringen medgav i slutet av förra året en utökning av kvoten till 1250. Detta antal vill man nu lägga till grund för beslutet om kvotering för nästa budgetår. Det är då att märka att detta är hela flyktingkvoten, inte enbart kvoten för latinamerikaner, även om dessa prioriteras. Läget i Latinamerika har inte förändrats till det bättre sedan vi i januari skrev vår motion. Den skärpning av förtrycket som har skett under senare år och som var orsaken till att regeringen i december förra året såg sig nödsakad att utöka kvoten för flyktingar därifrån består och förstärks. Speciellt ger utvecklingen i Argentina efter militärens maktövertagande anledning till oro och till ökad uppmärksamhet på vad som håller på att hända i Latinamerika. Vi har under eftervintern och våren i den svenska pressen kunnat läsa en hel del om ett kidnappningsfall i Argentina. Trots att den unga svenska som det här gällde varit i en privilegierad situation jämfört med argentinare i opposition och flyktingar i Argentina från andra latinamerikanska länder, så är hennes öde alltjämt ovisst. Det är lätt att räkna ut vilka chanser flyktingarna från Chile, Paraguay, Uruguay och andra länder på kontinenten har när det gäller att undkomma sedan Argentinas polis har fått tag i dem. Situationen är inte bättre på andra håll i Latinamerika. Alla kända fakta därifrån är bakgrunden till att vpk vid upprepade tillfällen krävt att Sverige skall ta initiativ till bojkottåtgärder och ingripa mot svenska företags investeringar i Latinamerika. Dessa krav har alltid avvisats med motiveringen att enskilda svenska åtgärder skulle vara meningslösa och t.o.m. skadliga för FN:s arbete. I det här fallet, när det gäller flyktingfrågan, finns det dock ingen som helst ursäkt för att inte ta egna initiativ. Nu säger utskottet att det ankommer på regeringen att bedöma i vilken omfattning flyktingar skall tas emot. Men riksdagen bör kunna uttala sig för en utökning av flyktingkvoten, speciellt mot bakgrund av det ökade förtrycket i Latinamerika. Att under rådande omständigheter bibehålla samma kvot som tidigare är varken hedrande eller befogat med tanke på de resurser som vi ändå har. Vpk har i motionen också begärt att en översyn skall göras för att förbättra flyktingarnas rättssäkerhet. Terroristjakten här i landet den senaste tiden har visat att detta krav verkligen är aktuellt. Här har människor från bl.a. Latinamerika gripits och förhörts utan bevis på brottslighet. Det har räckt att de har bott i samma fastighet som de som skäligen har misstänkts. Efter förhör har det visat sig att inga anklagelser har kunnat riktas mot dem, men det inträffade har fått många oskyldiga människor att känna rädsla och undra om de kan känna sig säkra här. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 909 yrkandena 1 och 3 och till reservationen 1, som också innefattar yrkandet 2 i vpk-motionen. I motionen 1270 har herr Hallgren m.fl. föreslagit en ökning av anslaget till Invandrartidningen. Utskottet har vid behandlingen av frågan insett det orimliga i att, som man föreslagit i regeringens proposition, i praktiken minska anslaget till Invandrartidningen. Det hade nämligen blivit följden, eftersom den ökning som regeringen föreslog inte ens hade täckt de automatiska kostnadsökningarna för utgivningen. Självfallet hälsar vi med tillfredsställelse den uppräkning med 300 000 kr. som föreslås av utskottet, men vi kan inte förklara oss nöjda med detta. Det är ett känt faktum att informationen till invandrare lider av mycket stora brister och långt ifrån når alla. Det rör sig om information som är av vital vikt för invandrarnas deltagande i det svenska samhällslivet, och det handlar också om att förbättra möjligheterna att publicera texter, författade av invandrare för invandrare. Insikten om betydelsen av att Invandrartidningen inte bara får möjlighet till oförändrad utgivning utan också åtminstone kan planera för förbättringar av verksamheten gör att jag anser att motionsyrkandet bör stödjas av riksdagen. Jag yrkar därför bifall till motionen 1270. I partimotionen 989 framställer vpk vissa förslag för att förbättra den zigenska befolkningens situation här i landet. Genom den något rutinmässiga uppdelningen av frågor på olika utskott här i riksdagen händer det ibland att frågorna får en alltför begränsad behandling. Så är exempelvis fallet när det gäller den här motionen. Vpk-motionen innehåller nämligen också förslag om förbättrade utbildningsmöjligheter och, inte minst, om inrättande av ett zigenskt kulturcentrum och en zigensk folkhögskola. Vi ser ett mycket nära samband mellan kulturcentrum och folkhögskolan. Uppgiften måste vara inte bara att bevara utan också att utveckla betydelsefulla delar av den zigenska kulturen, som efter århundraden av förföljelse och diskriminering och i synnerhet efter de senaste decenniernas snabbt minskande möjligheter att upprätthålla de traditionella zigenska förvärvskällorna helt enkelt riskerar att dö ut. Man kan historiskt studera följderna av en sådan utveckling och se hur den för många folk har lett till social förslummning och misär. Det är bl.a. mot den här bakgrunden som vpk:s förslag om särskilda anslag till de zigenska föreningarna skall ses. Vi anser nämligen — och ingen kan rimligen förneka det riktiga i det — att just de zigenska föreningarna måste få en central uppgift när det gäller att tillvarata den zigenska gruppens intressen och arbeta på att återupprätta den zigenska kulturen. Ingen annan kan utföra det arbetet. I motionen föreslås vidare att riksdagen skall uttala sig för ett ekonomiskt stöd till kommunerna för att stimulera till bättre bostadslösningar för socialt handikappade. Utskottet hänvisar till det arbete och de överväganden som f. n. sker inom bostadsdepartementet på det här området. Jag förutsätter att det arbetet kommer att bedrivas skyndsamt och att förslag i frågan med det snaraste kommer att föreläggas riksdagen och nöjer mig därför t. v. med vad utskottet har sagt. Däremot kan jag inte nöja mig med utskottets uppfattning när det gäller motionsförslaget, nämligen att riksdagen skall uttala att i kommittéer, utredningar och arbetsgrupper där den zigenska folkgruppens förhållanden diskuteras bör denna vara representerad.

Allt bestäms helt och hållet över deras huvuden. Men jag vill tolka utskottets skrivning så, att utskottet verkligen anser att de zigenska representanterna borde komma med på ett sådant sätt som vi föreslår i vår motion, och eftersom verkligheten inte ser ut så som utskottet föreställer sig, kan det vara rimligt att utskottet ställer sig bakom vpk:s förslag på den här punkten. I motionen 229 föreslår vpk en översyn av lagen om svenskundervisning för invandrare. Som utskottet mycket riktigt konstaterar är detta inga nya vpk-förslag. Men efter hand som det står mer och mer klart att lagen i sin nuvarande utformning är helt otillräcklig, blir utskottets argumentering för att avslå vpk-förslagen alltmer ihålig. Vi har vid det här laget fått åtskilliga rapporter från fackföreningar och fackförbund om hur arbetsköparna landet runt i stor utsträckning nonchalerar lagen om svenskundervisning. Från vpk:s sida har vi aldrig haft några illusioner om de svenska arbetsköparnas sociala ansvar, och vi tycker att det vore rimligt om de övriga partierna här i riksdagen också snart insåg hur liten deras sociala känsla av ansvar verkligen är. Om inte annat borde det vara ett intresse för dessa partier att tillse att syftet med de beslut som fattas här i riksdagen också i praktiken förverkligas. Därför ber jag, herr talman, att också få yrka bifall till motionen 229.

Herr talman! Invandringspolitik är, kanske man kan säga, frågan om hur många utländska medborgare som får komma in i Sverige, och frågan om vilka som får komma in i Sverige. Men det är också en fråga om hur tillvaron blir för de invandrare som kommer in i Sverige. Vad kan och bör det svenska samhället göra för invandrarna? Vilka möjligheter erbjuds dem? Vilka krav möter dem? Om de här frågorna finns en del information i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 22, som vi nu diskuterar. I vad gäller invandringens omfattning så har nettoutvandring åren 1972 och 1973 återigen förbytts till en nettoinvandring fr.o.m. 1974. Föregående år, 1976, var nettot 21 000 personer. Man kanske kan tillåta sig att göra en jämförelse med det svenska födelseöverskottet. För 1976 var det 8000 barn. Det måste sägas vara mycket lågt, rent av det lägsta under 1900-talet. Antalet människor som under 1976 kom till Sverige och för första gången fick kontakt med vår kultur var betydligt större. Bruttoinvandringen var nära 40 000 personer, och det är det antalet vi skall ha i åtanke när vi bedömer behovet av åtgärder för att underlätta invandrarnas situation. Vi bör också ha i åtanke de över 400 000 utländska medborgare som flyttat till Sverige före 1976. Att byta hemland kan innebära en svår omställning. Särskilt stor blir påfrestningen om miljön är mycket annorlunda än hemlandets. Språket är i allmänhet det svåraste men viktigaste att komma till rätta med. Får jag bara erinra om en liten strof som invandraren Theodor Kallifatides har skrivit och där han säger: I fabrikerna, på kaféerna skall jag gå på taggarna av ett språk som aldrig blev mitt. I regeringsförklaringen från i höstas sades: Åtgärder vidtas för att förbättra invandrarnas villkor i det svenska samhället. En del av de utfästelserna är nu på väg att infrias. Visst skulle man önska att resurserna hade räckt till ännu kraftigare satsningar, men som alltid måste olika önskemål vägas mot varandra. Resultatet i budgetpropositionen innebär dock bl.a. en kraftig uppräkning av anslaget Åtgärder för flyktingar. Främsta anledningen till den uppräkningen är kostnaderna för att ta hand om de ca 6 000 assyrier som kom till Sverige från Turkiet. Men de anslagna pengarna skall också räcka till att ungefär 1 250 nya flyktingar från länder med svårt politiskt förtryck får komma till Sverige under nästa budgetår. Med anledning av vad fru Marklund nyss sade om vpk:s yrkande på en uppräkning av den kvoten vill jag påpeka — fru Marklund var ju själv medveten om detta — att det nämnda talet är en riktpunkt för det antal flyktingar som vi är beredda att ta emot i Sverige. Beslutet i november 1976 visar att om det finns ett speciellt behov för ytterligare människor att komma hit från exempelvis något av de sydamerikanska länder som fru Marklund nämnde så har regeringen möjlighet att tillgodose detta. Därför finns det inte någon anledning att följa fru Marklund i hennes yrkande på den här punkten. Stödet till invandrarnas egna tidningar och tidskrifter är en annan viktig anslagspost som kommer att räknas upp kraftigt inom kort. Det nämnde fru Leijon kortfattat i sitt anförande. I propositionen 1976 78. Men som fru Leijon nyss sade förbereds den frågan av konstitutionsutskottet, och den kommer senare till kammarens behandling. Vi har i arbetsmarknadsutskottet yttrat oss över förslaget och gjort det med tillstyrkan. På två punkter har arbetsmarknadsutskottet föreslagit ändringar i förhållande till budgetpropositionen. Det första gäller anslaget till Invandrartidningen. Vi har i utskottet varit eniga om att tidningen har en utomordentligt viktig roll i informationsgivningen till invandrarna. Vi har därför också varit eniga om att tidningen i fortsättningen skall kunna ges ut i samma omfattning som hittills, dvs. på sex språk med 45 nummer per år. För att klara det utgivningsprogrammet har vi vid utskottsbehandlingen funnit det nödvändigt att föreslå en höjning med 300 000 kr. utöver de 2 325 000 kr. som föreslagits i budgetpropositionen. Även med det högre anslag som vi föreslagit måste prenumerationsavgiften höjas från 15 kr. till 20 kr. per år för att stiftelsen Invandrartidningens affärer skall gå ihop. Den andra punkten där utskottet har skilt sig från budgetpropositionen gäller information om lagen om svenskundervisning. Jag framhävde tidigare betydelsen av att invandrarna får möjlighet att lära sig svenska. Det var också den fråga invandrarutredningen lade särskild vikt vid i sina förslag. I sitt första betänkande år 1971 föreslog utredningen en lag om invandrarnas rätt till svenskundervisning på betald arbetstid och riksdagen tog beslut om lagen 1972. Men trots de stimulanser som har funnits för att få med så många invandrare som möjligt i svenskundervisningen har det visat sig att många invandrare inte känt till sina rättigheter i det här avseendet. Det var därför, som fru Leijon påpekat tidigare, riksdagen 1976 som en engångsåtgärd — jag vill gärna understryka det — anslog 1 milj.kr. till särskilda informationsinsatser med hjälp av fackliga organisationer. Avsikten var att nå de invandrare som vistats i Sverige en längre tid men fortfarande inte fått del av svenskundervisningen. Nu är snart de pengarna slut. Tyvärr har utskottet kunnat konstatera att många invandrare inte kommer att nås av den avsedda informationen. Anslaget räcker helt enkelt inte till och tiden är för knapp. Vi har därför ansett det vara angeläget att fortsätta verksamheten när det finns en utbyggd organisation i gång. Ytterligare 500 000 kr. föreslås därför, — men samtidigt säger vi att den pågående verksamheten måste utvärderas ordentligt, så att riksdagen får en klar redovisning av hur utfallet av svenskundervisningen blivit. Det är motivet för utskottsmajoritetens ställningstagande och inte alls, som fru Leijon här försökt göra gällande, någon form av snålhet! Det är mer förvånande, tycker jag, att utskottsminoriteten inte vill invänta en sådan utvärdering utan vill anslå ytterligare 500 000 kr. utöver vad vi velat göra. Vi avvisar från majoritetens sida det förslaget. Utskottet har delats på ytterligare en punkt, och den gäller resurstilldelningen till invandrarverket som fru Leijon talade om. Ärendebalansen vid verket är, som sades här tidigare, ogynnsam. Särskilt illa var det vid årsskiftet 1976-1977, då inte mindre än 21 000 ärenden låg och väntade på beslut. Av dem var så mycket som 1 800 s.k. kvalificerade ärenden, dvs. sådana som är särskilt tidsödande att ta ställning till. Nu har åtskilliga åtgärder vidtagits för att rätta till de här förhållandena. Invandrarverket har ordnat med en extra styrka på registerenheten, som på kvällstid försöker arbeta av balansen. Man har också vidtagit andra åtgärder för att komma i fatt. F. n. pågår en intensiv utbildning av personal som nyrekryterats efter SIV:s omlokalisering till Norrköping. Regeringen har å sin sida tilldelat verket åtta tjänster i höstas, — och i budgetpropositionen anslås pengar till ytterligare en tjänst vid tillståndsbyrån. Under våren 1977 kommer utlänningslagkommittén att framlägga förslag som syftar till att förkorta handläggningstiden i utlänningsärenden. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som vi i utskottsmajoriteten menar att man bör avvakta dessa åtgärder innan ytterligare permanenta tjänster tilldelas invandrarverket. Man kan avvakta också med den vetskapen att goda resultat redan uppnåtts. I mitten av mars hade ärendebalansen minskat till 12 500 liggande ärenden. Det är alltså en reduktion med 8 500 ärenden på knappa tre månader. Det är ett utomordentligt bra jobb som har gjorts på invandrarverket för att klara av den här besvärliga situationen. Låt mig så, herr talman, beröra ytterligare en sak, som fru Marklund tog upp i sitt anförande. Det gäller diskrimineringen av invandrare på arbetsplatserna. Jag är säker på att fru Marklund har rätt i att det sker en diskriminering. Detta är ett mycket viktigt problem att vara uppmärksam på. Men det är ju ändå så, att vi i Sverige har varit aktiva för att försöka undvika motsättningar och konfrontationer mellan den inhemska befolkningen och de nya invånare i vårt land som kommer från andra länder. Det är ett arbete som kanske i första hand har tagits upp av invandrarutredningen. —- Den höll på rätt länge med sådana här frågor och framlade också åtskilliga förslag för att komma till rätta med dessa problem. Till sin hjälp hade invandrarutredningen expertgruppen för invandrarforskning, som alltjämt är i verksamhet. Det arbete som professor Trankell och hans många medarbetare gjort på detta område har gett ett underlagsmaterial för olika myndigheter — vare sig de är verksamma på central, regional eller lokal nivå — i deras arbete att åstadkomma ett mjukare samhälle för invandrarna. Jag tror att man i sitt fortsatta arbete skall kunna ge oss ytterligare material för att komma till rätta med det här problemet, som jag i och för sig erkänner finns. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Det är ett bra jobb som invandrarverkets personal har gjort, sade herr Wirtén. Ett bra jobb som resulterat i att den balans av oavgjorda ärenden på ungefär 21000 som man hade vid årsskiftet har minskat till ungefär 12 500. Jag vill verkligen understryka att det är ett bra jobb man har gjort. Men för att kunna göra det har också personalen på invandrarverket pressats på ett sätt som i längden är helt oacceptabelt. Herr Wirtén talade själv om de kvällsjourer man har fått lov att sätta in. Detta är bakgrunden till den socialdemokratiska reservationen på denna punkt. Vi menar att vi inte har någon anledning att avvakta det utredningsoch organisationsarbete som pågår — de kunskaper som vi redan i dag har är tillräckliga för att klart säga att det behövs en förstärkning på invandrarverket, om personalen inte också i fortsättningen skall få arbeta under samma pressande förhållanden som under vintern. När det gäller vår andra reservation ber jag att få hänvisa till herr Nilsson i Kalmar, som strax kommer att få ordet.
Herr talman! Vårt yrkande när det gäller kvoterna är baserat på att det alltför ofta i olika sammanhang där kvoter fastställs blir så att man rättar sig efter de angivna talen, även om möjligheter finns att överskrida dem. Vi är inte ensamma om den farhågan. I en intervju i Dagens Nyheter i december förra året hävdade också invandrarverkets chef att kvoterna är för knappa och att det finns ett behov av särskilt stöd just för flyktingar från Latinamerika. En höjning av prenumerationspriset är nog inte den enda negativa konsekvens man kan vänta sig av att Invandrartidningen inte får tillräckligt anslag. Förmodligen måste det också bli fråga om en inskränkning av sidantalet och av utgivningstätheten, och vad det har för negativ betydelse för den information som behöver spridas står väl klart för alla. Det belopp vi föreslår är inte någon överdrift, utan det är verkligen en summa som behövs för det här arbetet. Jag noterar herr Wirténs erkännande av invandrarnas problem i arbetslivet. Självfallet är det ingen som förnekar att det har gjorts och görs åtskilligt av betydelse när det gäller att förbättra situationen. Vi är självfallet också på det klara med att fackföreningarnas insatser på detta område är väsentliga. Men det beror ju inte bara på dem om det skall åstadkommas rättelser; det måste också göras en hel del från statens sida, inom både social-, utbildningsoch kulturpolitiken. Det är utifrån de behov som finns på alla dessa områden som vi begär den här utredningen. Att det är nödvändigt med ytterligare information och ett intensifierat arbete på detta område tycker jag att vi har ett talande bevis på från Norrbotten, där lokalradion nu får stark kritik för att den använder åtskillig tid till att sända program på andra språk, särskilt det språk som är hemspråk för en i Norrbotten ändå så väl företrädd invandrargrupp som den finländska. Det visar att det fortfarande finns fördomar och bristande förståelse för den här frågans vikt. Informationen är därför så betydelsefull att våra motionsyrkanden är befogade.
Herr talman! Fru Leijon menar att det i dag finns motiv för att förstärka invandrarverkets personalresurser. Mot bakgrund av vad jag sade tidigare tycker jag ändå att vi bör avvakta de viktiga förändringar som är på gång.

Det har ändå på mycket kort tid tillkommit nio nya tjänster just på de viktiga enheter där arbetsbalansen har varit mest besvärande. Och genom de åtgärder som vidtagits har man, som jag sade tidigare, på tre månader kunnat minska arbetsbalansen med 8 500 ärenden. Detta är ett mycket gott resultat, det anser ju både fru Leijon och jag. Det kan också tilläggas att det inte är tänkbart att verkets arbetsbalans någon gång kommer ned till noll. Tvärtom anser verket att balansen normalt bör vara 5 000 ärenden, och därmed ligger man nu inte så långt från vad man själv anser vara normalläget. Jag tycker att fru Marklund här direkt fel i sitt påstående att regeringen inte har viljan att förändra intaget av flyktingar om den märker att det finns ett klart uttalat behov. Det var ju vad som skedde i november 1976, när det politiska trycket ökade i Latinamerika. Då bestämde regeringen sig för att ta in ytterligare 500 flyktingar. Detta är väl ett bevis så gott som något på att man är beredd att ändra riktpunkten om det finns klara motiv för det.

Herr talman! Regeringen har, som tidigare påpekats i debatten, i den föreliggande propositionen inte anvisat några medel till information om lagen om svenskundervisning för invandrare. Detta har motiverats med att anslaget förra budgetåret var en engångsföreteelse. Statens invandrarverk har yrkat att det liksom för innevarande budgetår skall utgå ett belopp på 1 milj.kr. Av den socialdemokratiska motionen 1976/77:405 och av annat material framgår att det föreligger ett betydande behov på detta område, vilket jag för min del tycker att regeringen borde ha uppmärksammat. I min fackliga verksamhet inom sydöstra LO-distriktet har jag haft kontakt med denna del av arbetet. Vi har fått vissa anslag, och jag kan intyga att behovet av information är utomordentligt stort. Resultatet av det arbete som lagts ned har blivit utomordentligt bra. Jag anser för min del att det skulle vara helt felaktigt att inte utnyttja de anställda som nu är utbildade och som är verksamma som informatörer. De har som sagt gjort ett utmärkt jobb, de börjar veta var bristerna finns och borde följaktligen få fortsätta. Om man avbryter verksamheten nu skulle det bli en halvmesyr och knappt det en gång. Man har här tidigare nämnt arbetsgivarnas sociala ansvar, och jag vill understryka det. I vissa fall lever de upp till detta ansvar, i andra fall inte. Som tidigare nämnts är problemen kanske störst på de mindre arbetsplatserna. I den mån arbetsgivarna inte frivilligt uppfyller detta krav bör ansvaret för informationen vara en statlig angelägenhet. Inom fackföreningsrörelsen har vi på ett naturligt sätt kontakt med invandrarna. Problemet är emellertid att vi inte har medel för att kunna klara den här detaljen. I det distrikt där jag arbetar har vi en mycket aktiv invandrarkommitté med en kvinnlig invandrare som ordförande. Kommittén har gjort ett uppmärksammat arbete, och man vet som sagt att bristerna finns. Erfarenheterna visar att invandrarna ofta arbetar utan att känna till sina rättigheter. Erfarenheten visar också att företagen är beredda att ställa upp bara de får praktiska anvisningar om hur denna verksamhet skall genomföras, även om det naturligtvis finns undantag. Dessutom visar erfarenheten att den här verksamheten är mer tidskrävande än vad man från början kanske trodde. Nu är det emellertid så att situationen på detta område är avsevärt sämre än vad man trott. Inom fackföreningsrörelsen har vi varit på det klara med att denna verksamhet inte fungerat som den skulle och att det funnits stora brister, men att bristerna var så stora som det nu har visat sig trodde vi inte. Utskottskansliet har tagit fram uppgifter som visar att det finns stora problem. Man har tagit reda på hur många invandrare man nått, hur många som återstår, osv. Att få fram definitiva siffror om detta är självfallet ogörligt, men jag tror att de siffror vi fått fram är i stort sett riktiga. Dessa uppgifter visar att det finns 230 000 utländska medborgare i Sverige och att minst 60 96 av dessa, dvs. 138 000, skulle behöva undervisning i svenska. Man räknar med att ca 70 000 undervisas eller har undervisats och att det följaktligen skulle återstå ca 67 000, dvs. lika många som hittilldags fått undervisning. Man räknar också med att vi med 1 milj.kr. skulle kunna nå ca 30 000 invandrare. Denna beräkning har gjorts på basis av de erfarenheter av verksamheten som vi fått i de fackliga organisationerna. Men även om man anslår 1 milj.kr. skulle det alltså komma att återstå 40 000 invandrare som inte fått undervisning i svenska. Sannolikt kommer siffran att bli ännu större, eftersom det här är fråga om den sista resten, som det otvivelaktigt är svårast att nå. Det är alltid så i sådan här verksamhet att det är besvärligast att få fatt i de sista. Utskottsmajoriteten har nu gått med på ett anslag på 500 000 kr. Utskottsordföranden ifrågasatte våra uppgifter och våra avsikter. Jag tycker emellertid att det finns anledning att ifrågasätta utskottsmajoritetens och till viss del också regeringens uppfattning i denna fråga. Det är nämligen uppenbart att dessa pengar inte kommer att räcka till. Det behövs minst 1 milj.kr. under det närmaste budgetåret, och sannolikt kommer det att krävas lika mycket under kommande budgetår, eftersom det ändå kommer att kvarstå en rest som vi inte nått. Enligt vår uppfattning är detta mycket väl använda pengar om man kan få invandrarna att förstå eller i varje fall göra sig förstådda på svenska. Jag vill, herr talman, understryka att det ändå är regeringen som har ansvaret för att riksdagens beslut genomförs. Riksdagen har fattat beslut om att invandrarna skall ha denna undervisning, och då bör regeringen se till att det beslutet fullföljs på ett riktigt sätt. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det är nu snart två år sedan riktlinjerna för vår invandringsoch flyktingpolitik lades fast. Det skedde i bred enighet mellan riksdagspartierna. Den bärande tanken var att invandrare skall ha samma rätt till samhällsservice och gemenskap som andra människor i det här landet. De skall dessutom stödjas i sina strävanden att förena inpassningen i det svenska samhället med bevarandet av den egna kulturtraditionen. Vi har också varit eniga om att den här politiken förutsätter en kontrollerad inströmning av utomnordiska invandrare. Vi måste se till att de som kommer hit har möjligheter att få jobb, bostad, hygglig utbildning etc. Det är därför vi av de utomnordiska invandrarna — de nordiska länderna utgör ju en gemensam arbetsmarknad — kräver arbetstillstånd före inresan hit. Det är detta vi kallar en reglerad invandring. Jag tror vi vågar säga att den här politiken, som bedrivs i nära samverkan med och under aktiv medverkan av de fackliga organisationerna, hittills har fungerat mycket bra. I utvandringsländerna vet man vilka krav vi ställer. Antalet personer som vi har behövt avvisa vid våra gränser därför att de saknat arbetstillstånd har varit ganska litet. Vi skulle naturligtvis ha kunnat föra en helt annan politik. Vi hade kunnat säga oss att alla som vill komma hit skall få göra det. Finns det jobb så finns det, annars får de väl åka tillbaka dit varifrån de kom eller till något annat land som passar dem bättre. Eller också hade vi med en generösare tankegång kunnat säga att vi skall låta alla, oberoende av nationalitet, få konkurrera på lika villkor om jobben på den svenska arbetsmarknaden. Det är bara det att en sådan politik i första hand skulle betyda sämre villkor för just invandrarna. Att erbjuda lika villkor, när förutsättningarna är så olika, är en generositet utan förpliktelser. Vi skulle få ett gästarbetarsystem — ta in människor när vi behöver deras arbetskraft och köra ut dem när de gjort sin plikt. Vi skulle få en grupp andra klassens invånare utan möjligheter att ställa krav på samhällets service och därmed utan den trygghet som vi vill att människor som lever och verkar i vårt land skall ha. Arbetsmarknadssituationen i Sverige under de senaste åren — det har flera talare redan berört — har gjort att invandringen av arbetskraft varit obetydlig. Den utomnordiska arbetskraftsinvandringen, som under 1960 talets första hälft uppgick till i genomsnitt ca 10 000 personer per år, har därefter successivt avtagit och nu nästan helt upphört. De som kommer till Sverige i dag är politiska flyktingar, släktingar till invandrare och andra personer som har haft särskilda skäl att få komma hit. Till detta kommer ca 20 000 invandrare per år från de nordiska länderna, vilket också det är en lägre siffra än tidigare. Ändå är och förblir Sverige ett invandrarland. Statistiska centralbyrån vet berätta att det vid förra årsskiftet fanns närmare 420 000 utländska medborgare i Sverige, varav något mindre än hälften kommit från länder utanför Norden. Nästan var fjärde var född i Sverige av invandrade föräldrar. Till det kommer ca 270 000 tidigare invandrare, som numera blivit svenska medborgare. Jämför vi Sverige med andra länder i Västeuropa finner vi att vår andel utländska medborgare är ganska låg. Siffrorna visar väl ändå — det är därför jag nämner dem -— att vi har behov av att sätta in resurser av olika slag, om vi skall kunna leva upp till vår invandringspolitiks ganska ambitiösa målsättning om valfrihet, jämlikhet och samverkan. I arbetsmarknadsdepartementets budget, som riksdagen just nu behandlar, återfinns bara en del av de åtgärder som behövs i det här syftet. Många viktiga insatser finns i andra delar av statsbudgeten. Låt mig bara nämna tre exempel. En betydande satsning görs på hemspråksundervisning. Den är inte obligatorisk för invandrarbarnen, men det är fr.o.m. 1977 en skyldighet för kommunerna att anordna sådan undervisning för dem som vill ta del av den. F.n. bedrivs hemspråksundervisningen på inte mindre än ett femtiotal olika språk. En nyhet för året är att statsbidraget till kommunerna för att anordna hemspråksundervisning för invandrarbarn nu också gäller förskolan. Budgetministern har framlagt ett förslag som innebär att presstöd nu också skall kunna ges till invandrarnas tidningar, både deras nyhetstidningar och deras medlemstidningar. Därmed undanröjs en länge, inte minst från folkpartiets sida, påtalad orättvisa. Grundutbildning i svenska för vuxna analfabeter införs, och det särskilda studiestödet för dem som följer sådan undervisning förbättras. En riksomfattande informationskampanj i skolöverstyrelsens regi kommer att genomföras. Det här är bara tre exempel på åtgärder för att göra det lättare för invandrare att leva och trivas i Sverige, åtgärder som finns redovisade i andra delar av statsbudgeten än den vi just nu diskuterar. Ett problem som tilldragit sig ganska stor uppmärksamhet, både i den allmänna debatten och i den debatt som vi just nu för, gäller situationen vid invandrarverket. Problemen där är långt ifrån nya. Ända sedan verket kom till för nu snart åtta år sedan har resurserna varit otillräckliga i förhållande till arbetsbelastningen. Att situationen nu har tillspetsats har, precis som herr Wirtén var inne på, främst tre orsaker: För det första har antalet ärenden blivit mycket större. För det andra har ärendena blivit mera komplicerade, främst därför att de mer rutinbetonade arbetstillståndsärendena blivit färre, medan de ofta mycket tidskrävande och komplicerade flyktingärendena har blivit desto fler. För det tredje har verket till följd av utlokaliseringen utsatts för en extremt stor personalomsättning — närmare 90 96 av personalen lämnade verket i samband med flyttningen till Norrköping. Att försöka lösa det här problemet bara genom att bevilja nya tjänster, som både fru Leijon och fru Marklund varit inne på, tror jag inte är någon riktig väg, i varje fall inte på kort sikt. Det är faktiskt på det viset att bristen på utbildad personal just nu är viktigare än bristen på inrättade tjänster. Regeringen har genom extra anslag möjliggjort för verket att sätta in extra personalresurser på de hårdast drabbade avdelning arna, i stort sett i den omfattning som verket självt begärt. Genom de här åtgärderna men främst genom omdisponeringar mellan avdelningarna och berömvärda extrainsatser av personalen har man lyckats begränsa ärendebelastningen på det sätt som bl.a. fru Leijon redovisade, från tidigare 21 500 till nu 13 500, dvs. med närmare 8 000 ärenden. Detta är en överraskande positiv utveckling, men det har inte lett mig och regeringen till slutsatsen att vi nu kan slå oss till ro med detta konstaterande. Det är nödvändigt — på den punkten håller jag med tidigare talare — att gå vidare när det gäller personalutbildning och interna rationaliseringsåtgärder. Särskilda utredningscentraler kommer att inrättas i de tre största polisdistrikten, vilket kommer att underlätta handläggningen av komplicerade utlänningsärenden hos invandrarverket. Utlänningslagkommittén överväger andra förslag som skall göra det möjligt att förkorta handläggningstiden. Vi skall dock ha klart för oss — det glömmer man gärna bort i den här diskussionen — att skälet till att utlänningsärenden ibland tar lång tid inte bara är en resursfråga. En väsentlig anledning är alla de rättssäkerhetsgarantier som finns inbyggda i ärendegången. En utlänning har rätt, och skall ha rätt, att få sin sak prövad och överprövad i flera omgångar, i sista hand av regeringen. Ett ärende som ursprungligen avser uppehållstillstånd kan med nuvarande regler, även om handlingarna inte blir liggande en enda dag extra på grund av personalbrist eller andra administrativa svårigheter, komma att ta upp till ett och ett halvt år innan det blir slutligt avgjort. När vi därför nu skall se över dessa regler i syfte att göra dem smidigare gäller det att göra den rätta avvägningen mellan kraven på administrativ effektivitet å ena sidan och den enskildes berättigade krav på att få sin sak grundligt prövad å den andra sidan. En viktig grupp invandrare, som också tidigare talare har berört, är de politiska flyktingarna. Här är det inte det arbetsmarknadspolitiska läget i Sverige som bestämmer invandringen utan den allmänpolitiska situationen ute i världen. Aldrig tidigare har så många människor fördrivits från sina hemländer på grund av politiskt förtryck som just nu. Omkring tre miljoner människor är politiska flyktingar i Genévekonventionens mening, och många fler är det i annan mening. På senare tid har situationen i Latinamerika kommit i förgrunden. I Chile har nästan hela vänstern och intelligentian fängslats, tvingats i landsflykt eller mördats. I Argentina har polisterrorn trappats upp och de demokratiska institutionerna satts ur spel. I Sydostasien har ett grymt och meningslöst krig bland mycket annat lämnat efter sig ett nästan oöverskådligt stort flyktingproblem. I Afrika flyr människor i tiotusental från terrorns Uganda, från stammordens Burundi och från Smithregimens Rhodesia. Det är nödvändigt att vi som säger oss tillhöra den fria världen tar vårt ansvar i kampen mot förtrycket.

En del av detta gör vi. Vi har ökat den s.k. flyktingkvoten från 750 till I 250, vilket innebär att vi nu organiserat kan överföra nästan dubbelt så många latinamerikanska flyktingar som tidigare. Vi har höjt anslagen till FN:s flyktingverksamhet med närmare 50 96 till 75 milj.kr. Vi har nyligen anslagit 5 milj.kr. till Mogambiques regering för dess verksamhet bland flyktingar från Zimbabwe och undersöker nu möjligheterna att också ge direkt stöd till de zimbabwiska befrielserörelsernas flyktingarbete. Vi har satt i gång ett arbete för att bl.a. öka beredskapen att med kort varsel kunna ta emot flyktingströmmar när plötsliga behov uppstår. Jag vill här understryka vad Rolf Wirtén sade i sin diskussion med framför allt Eivor Marklund, nämligen att vi inte skall se flyktingkvoten som ett uttryck för det enda som vi kan göra. Den är en sammanvägning av behovet att ta emot folk och möjligheterna att göra det. Men det är klart att om det uppstår speciella situationer ute i världen som trycker på för att vi skall ta emot flera flyktingar, måste vi självfallet vara beredda att ställa upp. Det var ju just av det skälet som vi ökade flyktingkvoten när situationen utvecklades som den nu gjorde i Latinamerika. Vi skall också veta att det vid sidan av den kollektiva flyktingöverföringen finns en ganska stor spontan flyktinginströmning. Den kanske är större än den organiserade. Det här var några exempel på vad vi i all blygsamhet försöker göra på detta område. Jag tycker att det är viktigt att det inte råder något som helst tvivel om Sveriges villighet att föra en generös flyktingpolitik. Ingen som i Genévekonventionens mening är politisk flykting skall vägras tillträde till Sverige. I tveksamma fall måste utslaget oftare bli friande än fällande. Jag talar då om människor som är politiska flyktingar i kvalificerad mening, om människor som om de inte får en fristad i vårt land eller någon annanstans utanför sitt hemland riskerar sin frihet eller sina liv. De ca 6 000 assyrier som fått stanna här i landet är en annan kategori. Utan att vara politiska flyktingar har de ändå ansett sig, och säkert också med goda skäl, trakasserade i sina hemländer på grund av sitt ursprung och sin religion. De har därför inte velat stanna i sitt hemland utan önskat bosätta sig någon annanstans. Assyrierna har liksom andra s.k. B-flyktingar jämställts med politiska flyktingar i fråga om insatser för omhändertagande m.m. Regeringen har dessutom vidtagit särskilda åtgärder för att göra det möjligt att ta hand om en så stor grupp på en gång. Bl. a. har Södertälje kommun, där en mycket stor del av assyrierna alltjämt vistas och som gjort en fantastisk insats för att klara de svåra problemen, fått särskilt statligt stöd för olika insatser till förmån för assyrierna. Regeringens beslut i november förra året innebar visserligen att de illegalt invandrade assyrier som då fanns i landet skulle få stanna här, men samtidigt gjordes det fullständigt klart att assyrier som kommer hit efter regeringens principbeslut kommer att vägras tillstånd. Regeringen ansåg, och anser alltjämt, att en fortsatt illegal invandring av turkiska assyrier inte kan accepteras. Vi vill i första hand sätta in resurserna till förmån för sådana människor som måste fly från länder där de riskerar sina liv eller sin frihet. Något nytt beslut som innebär att ytterligare ett stort antal illegalt invandrade assyrier skall få stanna i Sverige kommer därför inte att fattas. Herr talman! En annan sak bör också sägas när vi talar om flyktingpolitiken. Då vi bedömer vilka som är politiska flyktingar, får vi inte gå omkring med några ideologiska skygglappar. Människor som söker sin frihet och som vill hävda sin rätt skall vara välkomna till vårt land vare sig de flyr undan kommunistiska, fascistiska eller andra diktatorer. Lika självklart är det att den svenska öppenheten inte gäller det fåtal som söker sig hit för att här företa terrorhandlingar eller härifrån planera sådana handlingar. Det är människor och grupper som ser nästan hela världen som en krigsskådeplats och som är beredda att använda kidnappning och andra våldshandlingar mot oskyldiga. Vi måste med fasthet men utan hysteri eller överdrifter försvara oss mot dessa grupper. Vi får inte visa någon släpphänthet mot dem men inte heller låta oss provoceras till att stänga det öppna samhälle som vi lever i och som vi vill fortsätta att leva i. En sådan politik kräver en balansgång som är mycket svår, men vi har, menar jag, goda förutsättningar att klara den balansgången. Vi har en allmän opinion som avvisar våldsmentalitet och vi har en polismakt, som är väl medveten om vikten av att undvika varje överdrift i sitt svåra arbete. Det är ofta svårt att avgöra vilka personer som hör till terrorgrupperna. Vi måste undvika både godtrogenhet och överdriven misstänksamhet. Regeringen och myndigheter har en plikt att skydda medborgarna men måste också skydda misstänkta, så att de behandlas med respekt för de regler som gäller i en rättsstat. Sverige skall förbli en fristad för förföljda och ett land där inga flyktingar behöver känna någon oro. Det är inte alldeles lätt att sätta sig in i terroristernas tankevärld. Det handlar här inte om ytterkantsgrupper vilkas politiska åsikter vi kan djupt ogilla men ändå respektera. Det rör sig inte om sammanhängande tankesystem och arbetsmetoder som förtjänar beteckningen politiska. Att de anser rådande politiska och sociala system i Västeuropa förtryckande och orättvisa må vara deras bedömning, men det är oförsvarligt att den uppfattningen skall kräva oskyldiga människors liv, och det är obegripligt att de kan tro att de med användning av skräck och terror skall kunna övertyga om att de själva är i stånd att skapa ett bättre samhälle. Kanske är detta inte heller deras syfte. Kanske är de snarare ute efter att provocera demokratierna till mera av poliskontroll och hårdare maktutövning i ett desperat försök att få flera människor att omfatta samma bild av demokratins natur som de själva har. Vårt demokratiska samhälle står på samma gång svagt och starkt i kampen mot terrorister. Svagt därför att det är ett öppet samhälle. Här gömmer sig inte ansvariga politiker undan i skyddade fästningar. Här bevakar inte polis och myndigheter varje steg som människor tar. Det är inte särskilt svårt och det är inte någon bragd att ta sig in över den svenska gränsen och sedan hålla sig undan här en längre eller kortare tid. Vi är beredda att acceptera denna svaghet därför att vi ser styrkan i den demokratiska öppenheten som viktigare. Vår folkstyrelse bygger på människors inre övertygelse och aktiva medverkan, inte på tvång och hot. Terroristerna saknar varje stöd hos människor. Det är därför de tillgriper våld i stället för argumentering, slår besinningslöst och desperat i stället för att gå ut i öppen debatt och försöka övertyga människor. Så visar terrorhandlingarna på dessa gruppers politiska svaghet och isolering. Terroristerna är måhända ute efter att framkalla ett motvåld för att därigenom försöka visa att staten har den förtryckarkaraktär de i sina förvirrade tankar inbillar sig. Men som den västtyske förbundskanslern Helmuth Schmidt uttryckte det i sitt tal vid begravningen av den mördade riksåklagaren Siegfried Buback: Våra frihetsprinciper kan bara frångås av oss själva. Rättsstaten blir osårbar så länge som den lever i oss själva. Därför får vi inte vackla i kampen mot terrorismen. Terrorismen är internationell. Därför måste den också bekämpas över gränserna. Vi får heller inte låta terroristerna provocera oss att göra avkall på centrala principer i en rättsstat och demokrati. Polisen skall uppträda med omdöme och sans. Andra myndigheter skall pröva ärenden som rör misstänkta terrorister med största noggrannhet och känsla för rättssäkerhetens krav. De misstänkta skall ha stöd av offentliga försvarare. Vår bedömning måste alltid grundas på fakta — aldrig på hastigt uppblossande känslosvall. Nyligen har regeringen med stöd av utlänningslagens s.k. terroristparagrafer utvisat ett antal utlänningar från Sverige. De hade inte begått några terrorhandlingar här, men det fanns, såsom lagen formulerar det, ”grundad anledning anta” att de deltagit i planeringen av sådana handlingar. Detta är enligt lagen tillräckligt för utvisning. Nu kräver många papperen på bordet. På vilka grunder har regeringen fattat sitt beslut, frågar man, och jag finner för min del, i varje fall ibland, att sådana frågor är berättigade. Ändå kommer vi kanske inte att kunna offentliggöra allt bevismaterial i ärendena. En del måste förbli hemligt för att skydda enskilda människor, annat av andra sekretesskäl. Ändå finner jag talet om en allmän mörkläggning vara ganska överdrivet. En del har regeringen redan gett offentlighet åt. En del har polisen redovisat. Både regering och polis har varit öppnare än vad lag och praxis kräver. Dessutom skall vi inte glömma bort att polisens verksamhet sker med parlamentarisk insyn genom partiernas representanter i rikspolisstyrelsen, att regeringens tillämpning av utlänningslagen kommer att prövas av konstitutionsutskottet och av riksdagen och att den s.k. särskilda spaningslagens användning också den redovisas inför riksdagen. Herr talman! Vi kommer att hålla fast vid en generös och liberal flyktingpolitik. Jag är medveten om att det finns risk för att en del av den folkliga reaktionen mot terrorism kan föra vilse och förvandlas till en reaktion också mot utlänningar och flyktingar. Vi har alla ett ansvar att ta itu med sådana tendenser. De flyktingar som kommer till vårt land från diktaturer av olika slag och andra invandrare har självfallet ingenting att göra med terrorister. Tvärtom riskerar de, precis som fru Leijon påpekade, att hårdare än andra drabbas av terrorismens verkningar. Ingenting av det som hänt de senaste veckorna kommer att få regeringen att vika från en generös hållning mot människor på flykt. Ingen skall från vårt land utlämnas till förföljelse och förtryck i en diktatur. Tvärtom skall vi välkomna fler som här vill söka den frihet som de inte har i sitt hemland. Det är vår oeftergivliga plikt som demokrater. Det är en viktig del av vårt givna ansvar för den personliga frihet som vi i Sverige upplever som självklar men som hundratals miljoner människor i andra delar av världen förvägras men ständigt drömmer om.